Herr talman! Herr Paul Jansson har frågat om jag anser att nu gällande föreskrifter och resurser för taxeringsnämndernas möjligheter att fullfölja sina skyldigheter enligt taxeringsförordningen att till förste taxeringsintendenten anmäla misstänkta fall av skattefusk är tillfredsställande och om jag är villig medverka till att ytterligare åtgärder vidtas för att stävja det pågående skattefusket. Föreskrifterna om skyldighet för taxeringsnämndens ordförande att anmäla till förste taxeringsintendenten om det finns anledning misstänka skattefusk är klara och entydiga och sålunda helt tillfredsställande. Resurserna är närmast en fråga om ordförandens kunnighet och energi. I allmänhet torde ordförandena ha dessa egenskaper. Dessutom pågår ett kontinuerligt utbildningsarbete för att ytterligare effektivisera = deklarationsgranskningen. Självfallet vill jag medverka till att skattekontrollen görs så effektiv som det är praktiskt möjligt.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för finansdepartemen tet få framföra ett tack för svaret på min fråga. Problemet med skattefusk och frågan om dess bekämpande är ju ingalunda något nytt, och det kanske är en överloppsgärning att jag här understryker vikten av att brottsligheten på detta område bekämpas med alla medel som är möjliga. Nu är det dessutom tyvärr så, att man ibland träffar på en litet underlig rättsuppfattning hos vissa människor när det gäller brott mot skattestrafflagen. Det är nästan så att man anser att skattefusk inte skulle vara brottslighet av någon högre dignitet. Att »lura Sträng», som man säger, och bedraga samhället på skatteinkomster betraktas kanske inte som en legalitet men i varje fall inte som någon större brottslighet. Nu är det ju, som vi alla vet, varken herr Sträng eller samhället som blir lurade, utan det är fastmer en stöld från alla de miljontals lojala och ärliga skattebetalarna i vårt land, från dem som får punga ut med vad skattesmitarna kommer undan med. Vi tror oss också veta att det är synnerligen stora belopp det rör sig om varje år. Redan 1950 års skattelagsakkunniga räknade ju med att den sammanlagda taxerade inkomsten med åtminstone en å två miljarder kronor understeg vad som rätteligen borde taxeras. Problemet är alltså inte nytt, men att jag nu ställer denna fråga till finansministern har sin grund i att det nyligen offentliggjordes en undersökning angående deklarationsbrottsligheten i Malmöhus län, utförd av en juris studerande Norborg vid Lunds universitet. Utredningsmannen kom vid sina undersökningar fram till att taxerings nämnderna enligt hans uppfattning inte i tillräcklig utsträckning gjorde anmälningar till förste taxeringsintendenten om misstänkta fall av skattefusk, och att man riskerade att många brottslingar i det avseendet undgick upptäckt. Som en förklaring till detta förhållande anförde han bl.a. att det ofta byts ordförande i taxeringsnämnderna, vilket medför att man ibland kanske har ovan arbetskraft i det avseendet. En annan sak, som utredaren ansåg påverka anmälningsfrekvensen i negativ riktning är, att taxeringsarbetet vanligtvis utförs under ganska stor tidspress, varför kontrollen ibland kan bli bristfällig. Dessutom kan man räkna med, anser utredaren, att taxeringsnämnderna, bl.a. på grund av den knappa tid som står till buds, först och främst naturligtvis är angelägna om att få en riktig taxering till stånd. Detta medför då att anmälningsplikten beträffande misstänkta = skattefuskare kommer i andra hand. Jag delar till fullo finansministerns uppfattning om att taxeringsnämndsordförandena i allmänhet är både kunniga och energiska. Jag hälsar med tillfredsställelse beskedet om att det pågår en kontinuerlig utbildningsverksamhet på detta område för att göra dem ännu mer skickade för sin uppgift. Jag är nämligen övertygad om att allt vad som kan satsas på det lokala planet när det gäller taxeringen är väl investerade pengar från samhällets sida. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Werner har frågat, om jag överväger några initiativ i syfte att förstärka resurserna vid sjukhusens njurkliniker för behandling av svårt njursjuka. Under år 1960 utfördes i Sverige 413 behandlingar med konstgjord njure, s.k. dialyser. Totala antalet dialyser var 1444 år 1964, fördelade på 20 sjukhus, och 3203 år 1965, fördelade på 41 sjukhus. Allt större vikt läggs vid den förebyggande vården. Flertalet njurinsufficienser beror på njurinfektioner. Genom att spåra upp sådana infektioner på ett tidigt stadium och sätta in behandling kan kronisk njurinsufficiens många gånger förebyggas. I årets statsverksproposition föreslås medelsanvisning för en viss verksamhet med detta syfte. Medicinalstyrelsen har i uppdrag att, med iakttagande av all möjlig noggrannhet och skyndsamhet, utreda behovet av medicinska vårdresurser för njursjuka. Enligt vad jag inhämtat räknar styrelsen med att kunna komma in med utredningen och därav föranledda förslag före den 1 juli i år. Därvid torde bland annat komma att föreslås att särskilda njurcentra inrättas vid landets sju regionsjukhus.

Herr talman! Herr Werner framhöll att bakgrunden till hans fråga till stor del var en artikel i Dagens Nyheter i förra veckan, där ett antal läkare uttalade sig i denna fråga. Jag kanske bör påpeka, att de läkarna i stort sett var samma personer som har handhafti den nu av mig här i svaret omnämnda utredningen. Det är uppenbart att de är väl förtrogna med hela detta problem.

Vi har ett växande behov här, det är alldeles riktigt. Jag erinrade i ett svar i riksdagen 1965 att staten då hade medverkat till anordnandet av en provisorisk njurklinik med dialyscentral vid S:t Eriks sjukhus genom att för budgetåret 1960/61 anvisa ett anslag för ändamålet. Till grund för statsmakternas beslut låg en utredning som räknats fram från ett årligt behov av 1020 dialyser för hela landet. Behovet ansågs kunna tillgodoses genom dialyscentraler i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Sedan har behoven växt. Det är klart att det är ytterst angeläget att möta detta behov så långt våra resurser möjliggör det, behovet på detta område liksom på många andra vitala sjukvårdsområden.

Vi har haft detta klart för oss, och det var anledningen till att Kungl. Maj:t uppdrog åt medicinalstyrelsen att företa den utredning som nu är föremål för prövning.

Innan jag slutar detta inlägg, herr talman, vill jag ytterligare understryka något som jag har framhållit i mitt svar, nämligen de insatser vi kan göra i förebyggande syfte. Till det ändamålet föreslås i år ett anslag under socialdepartementets huvudtitel.

Herr talman! Herr Kaijser har frågat, om regeringen avser att fastställa en ändring av förteckningen över kostnadsfria läkemedel i anslutning till av medicinalstyrelsen år 1965 framlagda förslag utan att avvakta ställningstagandet till den aviserade propositionen om läkemedelsförmåner. Jag anser att frågan om de kostnadsfria läkemedlen bör behandlas i anslutning till frågan om de prisnedsatta läkemedlen. Avsikten är att lägga fram en proposition i detta ämne till vårriksdagen. Enligt vad jag erfarit avser medicinalstyrelsen att föreslå en komplettering av sina förslag från år 1965.
Herr talman! Jag ber att till herr statsrådet och chefen för socialdepartementet få framföra mitt tack för det lämnade svaret.

Ställningstagandet i sådana frågor kan nämligen bero av det som propositionen kommer att innehålla, och jag avser inte på något sätt att i förväg söka få reda på vad propositionen skall innehålla. Emellertid vore det, om förmånen skall omfatta en kostnadsfri lista även enligt propositionens förslag, angeläget att redan nu få vissa läkemedel införda på den fria listan. Man skulle vinna tid om man gjorde detta, eftersom propositionen är aviserad att komma först i maj och det kan hända att det inte blir fråga om att behandla detta ärende förrän i höst. Jag tänker framför allt på t.ex. läkemedel som gäller grön starr. Det finns nyare, effektivare medel, vilka också är dyrare än de som nu finns med på den fria listan. Dessa medel är väl utprovade, och man kan gott tänka sig att införa dem på listan utan att avvakta ställningstagandet. Jag har emellertid i huvudsak velat ha ett auktoritativt svar på min fråga. Jag har så ofta blivit föremål för utfrågning i ärendet, eftersom jag var med i den utredning som ligger bakom den aviserade propositionen, att det har förefallit mig angeläget att få ett svar. Jag respekterar helt och hållet socialministerns ställningstagande i frågan.

Herr talman! Till detta utskottsutlåtande är fogad en blank reservation av högerledamöterna i konstitutionsutskottet. Med anledning av denna reservation finner jag det angeläget att understryka, att utskottets ställningstagande beträffande kollektivanslutning till politiska partier endast avser frågan om huruvida lagstiftningsåtgärder bör vidtagas i sammanhanget. En annan fråga — och här gäller det själva principen — är den politiska integriteten, vilken enligt vår mening måste innefatta rätten till ett fritt politiskt ställningstagande. Men hithörande förhållanden bör kunna regleras på annat sätt än genom lagstiftning. Inom högerpartiet finner vi det ytterst angeläget att så sker, och att det sker snart. Utomordentligt vägande skäl bör kunna åberopas, om någon inblandning från statsmakterna skall ifrågakomma. Det är väl här mera en fråga om förhandling än om lagstiftning. Det bör finnas goda möjligheter till en ur demokratisk synpunkt = tillfredsställande ordning utan att lagstifta på området. En fri och öppen debatt kring detta problem skulle leda till en verklig opinionsbildning och lägga grunden till en god lösning av frågan utan lagstiftning. Det kan inte gärna vara en grundlagsfråga, som motionären avser, då han efterlyser nya direktiv till grundlagberedningen. Det är väl mera fråga om praxis rörande den politiska integritetens hederskodex. I en partimotion från högerpartiet om åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret — en motion som vi redan i dag får ta ställning till — behandlas också frågan om kollektivanslutning till politiska partier. Även i denna motion uttalas den meningen, att man i första hand vill se kollektivanslutningen avskaffad genom frivilliga åtgärder. Man anvisar lagstiftning som den absolut sista utvägen. Inga uppseendeväckande «aktualiteter kan få oss att ändra mening på den punkten. I motion II:7, som har blivit föremål för denna utskottsbehandling, åsyftas inte bara lagstiftning för reglering av formerna för anslutning till politiskt parti utan också religiöst samfund. Mycket kan naturligtvis vara att säga om detta, men frågan ingår i det problemkomplex, som den stora utredningen om kyrka och stat sysslar med sedan åtskilliga år tillbaka. Innan vi har tillgång till det material som utredningen säkerligen förfogar över och innan vi vet vad utredningen kommer att säga, är det för tidigt att här föra en sakdebatt. Utredningen går säkert grundligt till väga och kommer med all sannolikhet att redovisa olika synsätt. Av dessa formella skäl bör frågan inte diskuteras i detta sammanhang. Herr talman! Efter att ha redovisat dessa skäl för vår blanka reservation ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Även till detta utskottsutlåtande har högerledamöterna i konstitutionsutskottet — denna gång tillsammans med folkpartirepresentanten herr von Friesen i andra kammaren — avgivit en blank reservation. När riksdagen fattade beslut 1965 om ett statligt partistöd, fanns det starkt delade meningar om önskvärdheten av att de politiska partierna skulle understödjas med skattemedel. Inom högerpartiet rådde vid det tillfället ingen som helst tveksamhet, och vi anser ur principiell synpunkt det vara alldeles klart att statsmedel inte bör utgå till detta ändamål. Partierna bör föra sitt eget fria liv, och en sådan ordning gagnar bäst våra demokratiska ideal. När partierna börjar bli statspartier, helt eller till hälften, är man enligt vår mening inne på farliga vägar. Vi i högerpartiet har denna uppfattning, även om vi samtidigt är väl medvetna om att inget parti har något överflöd på tillgångar — givetvis finns alla möjligheter för dem att använda de medel som staten delar ut. Riksdagen uttalade 1965 att en förutsättningslös översyn av systemet med partistöd skall ske sedan erfarenheter vunnits av dess praktiska tillämpning. I den motion som behandlas i detta utskottsutlåtande anses det nödvändigt, att dessa former omedelbart omprövas, och samtidigt yrkar motionärerna avslag på förslaget om statsbidrag till partierna för nästa finansår med 23 miljoner kronor. Denna senare del av motionen har i vanlig ordning gått till statsutskottet för behandling. Det kan tyckas att vi från högerpartiet borde ha biträtt yrkandet i denna motion, ty även från högerhåll har en motion lämnats, i vilken yrkas avslag på förslaget om bidrag till de politiska partierna. För vår del har vi emellertid en ännu klarare linje. Vi anser nämligen att någon utredning om de erfarenheter, som vunnits av statligt partistöd, inte behöver ske utan att riksdagen bara behöver besluta att något anslag inte skall utgå i fortsättningen. När beslutet om partistödet fattades 1965, hade parlamentet i Västtyskland fattat ett liknande beslut. Det beslutet var då under prövning av den västtyska författningsdomstolen. Nu har författningsdomstolen kommit fram till att det beslut som fattades inte stod i överensstämmelse med författningen. Beslutet var grundlagsstridigt, och parlamentet hade inte rätt att fatta ett sådant beslut. Även om någon lagprövningsrätt inte förekommer hos oss i fråga om beslut, som fattas i riksdagen, talar det västtyska domstolsutslaget sitt tydliga språk om det olämpliga i att skattepengar används för partiarbete. Vid årets riksdag har vi redan fått höra många gånger att vi har ett kärvt ekonomiskt klimat, och vi är alla medvetna om att det förhåller sig på det sättet. Vi måste hålla igen och begränsa statsutgifterna. Då ligger det nära till hands att stryka detta anslag, men det kan vi inte fatta beslut om i dag. Jag har därför, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Det finns i dagens situation ingen anledning att ta upp någon stor debatt kring detta ärende, Vad mig själv beträffar så har jag — i olikhet mot herr Sveningsson — inte sett någon anledning att ändra på den argumentering för bifall till förslaget, vilken anfördes vid höstriksdagen 19635. Konstitutionsutskottet har stannat vid att avstyrka den motionshemställan som här föreligger. Vi har inte ansett tiden ännu vara inne för den översyn av stödets praktiska utformning, som beslutades när stödet beviljades. Man bör ha vunnit ordentlig erfarenhet på den punkten innan man tar upp frågan på nytt. Att översynen inte heller skall verkställas av grundlagberedningen förefaller oss ganska naturligt, då det gäller en därifrån skild sak. I avvaktan på att den beslutade översynen kommer till stånd har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag, att motionen icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd.

Herr talman! Den motion från högerpartiet, som behandlas i konstitutionsutskottets utlåtande nr 9, utgör en sammanfattning av en rad olika önskemål och de synpunkter vi därvidlag har. Enligt vår uppfattning gäller det frågor som har avsevärd och väsentlig betydelse för samvaron människorna emellan. Jag anser att våra synpunkter har en väsentlig betydelse för alla, som på bästa sätt vill bevara de värden som ryms i uttrycken demokrati och folkstyre. Motionen har inte fått någon nådig eller välvillig behandling i utskottets utlåtande. Här redovisas att om inte riksdagen helt nyligen tagit ställning till flera av de samhällsproblem som berörs i motionen så skall detta snart ske; eljest är det eller det avsnittet under utredning, eller också har inte grundlagberedningen till uppgift att behandla de frågor det gäller. I utlåtandet finns inte något av sympati för de synpunkter som framförts i motionen. Den är avfärdad på ett sådant sätt att det verkar som om man nästan väntade att vi skulle be om ursäkt för att motionen blivit väckt. Men någon sådan ursäkt kommer inte att framföras; och det är sannolikt att motionen på ett eller annat sätt återkommer framgent, om det går som man kan räkna med att motionen i dag blir avslagen. Vi kommer nämligen att leva vidare i den tron, att i denna motion om demokrati och folkstyre finns många synpunkter som skulle vara värda att ta vara på, att utveckla vidare och beakta i det grundlagsarbete som pågår. Inom högerpartiet anser vi att de värden, som vi vill främja med vår motion, inte får behandlas med likgiltighet och bristande intresse utan att de bör uppmärksammas för att bli förvaltade på ett rätt och riktigt sätt. När vi fäster uppmärksamheten på demokratien och folkstyrelsens principer, tror jag det finns anledning att ställa frågan: Fungerar och förvaltas de tillgångar vi har på ett sådant sätt, att medborgarna trivs med sin tillvaro? Det finns mycket som talar för att så inte är fallet. Hur många är det inte som flyttar och bosätter sig utomlands, därför att de inte trivs med vad som händer och sker i Sverige! Hur många är det inte bland företagare och inom näringslivet, som startar företag utomlands i stället för att bygga ut och investera mer inom landet! När det gäller att bygga upp en samhällsbyggnad, där staten och det allmänna skall ha ett så stort inflytande som här, torde det inte vara någon oviktig detalj, att medborgarna verkligen trivs med samhällsmaskineriet. Utlandssvenskarnas rösträtt t.ex. har många gånger allt sedan år 1929 varit föremål för behandling och debatt, men ännu har inte något resultat uppnåtts. Inte kan det vara en god demokratisk ordning att en viss grupp, som är svenska medborgare, inte får tillfälle att avlämna sina röster. Det är faktiskt inskrivet i grundlagen, att de har rätt att rösta. Nu väntar vi att regeringen så snart som möjligt skall framlägga ett förslag som är godtagbart, så att denna rösträttsfråga blir ordnad. Det är ett grundlagsbrott att utlandssvenskarna inte får rösta, och vi har svårt att förstå att det skall vara nödvändigt att ändra grundlagen för att de skall få rösträtt. Man träffar ofta svenskar utomlands, som kraftigt uttrycker sitt missnöje över att deras rösträttsfråga inte blivit ordnad så att de får rösta vid de politiska valen. I höstas hörde jag själv en utlandssvensk uttala: »Hälsa dem där hemma i Sverige, att denna rösträttsfråga är Sveriges u-landsfråga och ingenting annat!» I motionen redovisas synpunkter på kollektivanslutningen till politiska partier, något som också många gånger varit under debatt. även i dag har synpunkter redovisats om den saken. Jag kan inte tänka mig annat än att socialdemokratiska partiet måste komma till insikt om att i längden en starkare grund för partiet är nödvändig än kollektivanslutningen. I vår motion åberopas ett fall, där en församling bestående av 134 personer avlämnade sina röster och med en röstövervikt på 14 röster avgjorde, vilket parti 5500 medlemmar skulle tillhöra och ekonomiskt stödja, utan att medlemmarna ens hade möjlighet att närvara när beslutet fattades. Det kan inte vara en riktig eller försvarlig demokratisk ordning att en medlem först sedan han blivit kollektivansluten skall kunna genom reservationsrätt bli berättigad att utträda ur partiet, men ändå få betala avgift, till det parti han inte vill tillhöra. Detta är inte något som har med demokrati att göra. Det finns många svenska medborgare, som inte offentligt vill visa var de politiskt hör hemma. Valhemligheten och den politiska friheten kränks allvarligt genom kollektivanslutningen. Om det nu inte går att få dessa för människorna så kränkande händelser och bestämmelser avhjälpta på annat sätt, måste en lagstiftning komma till, som garanterar medborgarna politisk frihet. Något som också hör till bekymren ur demokratisk synpunkt är den enorma maktkoncentration, som samlats i statens hand — en maktkoncentration som alla medborgare på ett eller annat sätt får kontakt med och får känning av. Säkert är det många som inte får någon starkare påminnelse om demokrati, när de kommer i kontakt med den stora maktfullkomligheten hos dessa många statliga instanser med stor makt och myndighet. I motionen har också uppmärksammats vilket samspel det har varit och säkert är i vissa kommuner alltjämt mellan politisk makt och ekonomiskt stöd av allmänna medel. Ja, inte är det ovanligt att skattebetalarnas pengar används till företag och organisationer som om man följde den kommunala kompetensen inte skulle ha tillgång härtill. I motionen framförs även kritiska synpunkter på planeringsrådens arbete. Ibland får vi i tidningarna se en och annan bild på mycket framstående representanter för samhällsliv och näringsliv som är samlade hos finansministern eller statsministern för Ööverläggningar. Men några representanter för de andra politiska partierna får vid dessa tillfällen inte vara med, och några offentliga protokoll förs inte vid dessa sammanträden med högt kvalificerade representanter för olika samhällsavsnitt. Inte kan sådana här sammankomster av olika slag vara uttryck för en god demokratisk ordning när de är så helt undandragna riksdagens kontroll och offentlig insyn. Utvecklingen i vårt samhälle kan lätt leda till något annat än meningen varit. Demokrati och folkstyre i sina bästa former är helt säkert något som vid alla tillfällen behöver följas med uppmärksamhet. Av den orsaken har motionen väckts, och av den orsaken har vi reservanter yrkat att den bör överlämnas till grundlagberedningen för beaktande av däri givna riktlinjer i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret.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

Herr talman! Det är det lilla avsnittet om utlandssvenskarnas rösträtt i konstitutionsutskottets utlåtande nr 9, som jag helt kort vill beröra. Jag är fullt medveten om att konstitutionsutskottet längre fram under riksdagen med anledning av andra motioner skall avge utlåtande också över denna fråga och att det alltså finns flera tillfällen att diskutera detta frågekomplex som ju för alla kammarens ledamöter är en särdeles välkänd följetong. Det finns därför ingen anledning att gå in på någon historik över detta under flera årtionden, sedan år 1929, diskuterade och debatterade ärende som — det skall erkännas — i vissa avseenden är en mycket komplicerad fråga.

Men i fråga om beslutstakten beträffande utlandssvenskarans rösträtt på hemmaplan, i Sverige, kanske man ändå vågar säga, att den har varit väl långsam. Detta åtminstone om man får tro dem det berör: tjänstemän av olika kategorier vid internationella organisationer, till vilka Sverige är anslutet, svensk personal vid svenska företag i utlandet och de svenska tidningarnas utlandskorrespondenter inte att förglömma. De gör ju alla var och en på sin post för vårt land viktiga och förtjänstfulla insatser. De är svenska medborgare, men de får inte delta i de svenska valen. Nu är det ju så att i statsverkspropositionen visas ett mycket stort intresse för de internationella förbindelserna. I olika huvudtitlar slår man vakt om svensk information av såväl kulturell som kommersiell art.

Nu vill jag gärna tro att den här frågan snabbt går mot sin lösning. Den senaste valutredningen 1955, där remissinstanserna hade sympati för tanken att i större utsträckning än för närvarande bereda utlandssvenskarna möjlighet att delta i allmänna val, har efterträtts av 1965 års utredning om utlandssvenskarnas folkbokföring, som nu är under beredning inom justitiedepartementet. I sinom tid kommer allt så ärendet på riksdagens bord, och då skall väl äntligen den reform som ger utlandssvenskarna den demokratiska rättigheten att delta i val till riksdagen bli verklighet. De tekniska svårigheter som hittills alltid har påtalats i debatten omkring genomförandet av rösträttsreformen för utlandssvenskarna hoppas vi nu äntligen skall vara lösta i och med beredningen inom justitiedepartementet, så att utlandssvenskarna kan utöva sin medborgerliga rättighet kanske till och med i 1968 års val. Vad för övrigt gäller beträffande motionsparet I: 45 och II: 63 ansluter jag mig till reservanternas förslag i konstitutionsutskottets utlåtande nr 9 att överlämna motionen till grundlagberedningen.

Herr talman! Efter vad fröken Stenberg sade förvånar jag mig över det yrkande hon ställde. Hon talade för att man skulle få en snabb lösning av frågan om utlandssvenskarnas rösträtt, men reservanterna yrkar på att frågan skall överlämnas till grundlagberedningen för beaktande. Det innebär alltså att man vill att grundlagberedningen skall ta över och förbereda detta ärende. Då tror jag att det skulle dröja mycket lång tid. Det är för övrigt på det sättet med hela denna motion att de flesta av de ärenden, som finns där, är sådana där det pågår utredning eller där riksdagen nyligen fattat beslut. I motionen har upptagits frågan om utlandssvenskarnas rösträtt och frågan om folkomröstningsinstitutet, = kollektivanslutningen, partistödet, maktkoncentrationen, planeringsråden och den kommunala demokratien, I några av dessa frågor har vi nyligen fattat beslut — så skedde i höstas när det gäller radion och televisionen. Den kommunala demokratien är föremål för särskilda utredningar, och det kan väl inte vara lämpligt att överlämna allt detta till grundlagberedning en, när man vet att arbeten på dessa områden pågår. För övrigt — när det gäller slutsatsen, att man skall söka fördjupa och stärka det svenska folkstyret, föreställer jag mig att det är något som är gemensamt för oss alla.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

Herr talman! Bara några ord med anledning av herr Sveningssons förslag, enligt vilket = kollektivavtalssystemet skulle innebära ett hot mot valhemligheten och mot den politiska anonymiteten. Det förefaller mig som om högern inte närmare övervägt innebörden av sitt eget förslag. I högermotionen ges ett klart förord åt lagstiftning mot kollektivanslutning, en lagstiftning som man tydligen rent av vill se förankrad i grundlagen. Vad kan nu detta innebära i praktiken? Ja, om man skall ha en lag, måste man ju också skaffa sig möjligheter att övervaka dess tillämpning. Hur skall man kunna övervaka en sådan lags tilllämpning, om man inte i princip ger myndigheterna möjlighet till insyn i alla politiska medlemsregister i detta land? Med ett penndrag skulle man alltså avskaffa den politiska anonymiteten för alla de människor, som gått in i något politiskt parti. Dei är en ganska märklig ståndpunkt. När det gäller reservationsrätten inom kollektivanslutningen har högern hållit på anonymiteten. När man har diskuterat en offentlig redovisning av större ekonomiska bidrag till politiska partier, har högern också varit utomordentligt angelägen om bidragsgivarnas anonymitet. Men när det gäller myndigheternas relationer till de poli tiska partiernas egna angelägenheter, då låter man hela anonymitetsbekymret fara. Det kan ju tilläggas att varje system, som man här kan tänka sig, måste medföra en ofantlig byråkratisering av partilivet och att man måste ställas inför oöverkomliga juridiska svårigheter, när det gäller att definiera begrepp som anslutning och medlemskap. Jag såg häromdagen att kommunisterna infört något som de kallar för »stödmedlemskap». Man kan undra hur det skall gå in i definitioner under en lagstiftning. Men om högern ändå skulle få till stånd en lagstiftning av detta slag — vad händer då? En mycket sannolik konsekvens är att den nuvarande anknytningen mellan fackliga organisationer och socialdemokratiska partiet kommer att bestå, möjligen med lätta retuscheringar. Den reella innebörden av det nuvarande systemet är ju helt enkelt, att vissa fackliga kollektiv beslutar ge ett stöd till socialdemokratiska partiorganisationer och samtidigt för sina medlemmars räkning förvärvar rättigheten att delta i partiets angelägenheter. Detta är kollektivanslutningens hela faktiska innebörd. Och det kommer inte högerns förslag om lagstiftning åt. Det skulle vara mycket enkelt, föreställer jag mig, att lägga till rätta sådana former, att sådana försök att bryta sambandet mellan facklig och politisk arbetarrörelse kommer = till korta.

Herr talman! Det kan ligga något i vad konstitutionsutskottets ärade ordförande påpekade om att olika frågor sammanförts i den nu föreliggande motionen — frågor av vilka en del är under utredning och en del i annat sammanhang kanske kommer på riksdagens bord. Men å andra sidan är det väl så, herr talman, att formerna för en folkstyrelse alltid måste följas och bevakas. Det är ett av skälen till att det praktiskt taget alltid bör föras en författningsdebatt. Vad som passade i ett decennium och som då var tjänligt och lämpligt är kanske i nästa decennium föråldrat och förlegat. Det bestående är inte någon garanti för att allt är gott och väl. Det är mot den bakgrunden som man får se denna motion. Här har i Sverige pågått författningsutredningar sedan 1954. Utredningsarbetet avslutades 1963, och efter några år av överläggningar mellan partiledare och partirepresentanter följde tillsättandet av grundlagberedningen, som enligt sina direktiv dels skall arbeta med en partiell reform, eventuellt avsedd att genomföras i början på 1970 talet, dels också arbeta med ett mera långsiktigt program. Men de företeelser, som omnämnes i denna motion, är inte med i direktiven för grundlagberedningen i allt väsentligt. De omfattas icke av den partiella reformen, som ju t.ex. rör valsättet, och de omfattas inte heller av det mera långsiktiga arbetet, som t.ex. berör lagprövningsrätten. Om man tar upp några punkter i denna motion som inte här tidigare är berörda vill jag beträffande radion och televisionen säga, att kommunikationsministern själv ju i sin proposition förra året har antytt att det kunde finnas skäl att fastställa grundläggande rättigheter och skyldigheter i samband med dessa informationsmedia i t.ex. en grundlag. Det är hans eget uttalande, och det förstår man ju mot bakgrunden av den enorma slagkraft, som radion och televisionen i dag har som informationsmedia, som upplysningsmedel och som glädjekälla i allt väsentligt — ibland som förargelseklippa för en del, något som de senaste dagarnas debatter har omvittnat. Tag en sådan sak som planeringsråden! År 1964 inledde Gunnar Heckscher en offentlig debatt rörande dessa råds ställning. Vilken är deras konstitutionella status? Vilka representerar medlemmarna av dessa råd? Hur går det med offentlighetsprincipen och dessa råds arbete? Alla dessa frågor är värda att prövas, och vi fick härom dagen ett exempel härpå när den fond, som statsministern från denna plats hade talat om under remissdebatten, plötsligt blev till en bank. Frågan är: Var? I en kunglig proposition? Nej, det blev den vid ett slutet sammanträde i planeringsrådet, t.o.m. i slutet av detta sammanträde. Vad är det för ett forum, som helt plötsligt har kommit inför den offentliga debatten vid sidan av andra fora här i landet?

Är inte det ett exempel på maktkoncentration? I den följande högermotionen har således mycket blandats, men det har skett i avsikten att ge ett bidrag till den aktuella debatten om svenskt folkstyre, till att vidga den och föra den framåt. Det är därför som motionärerna velat få dessa problemkomplex framförda till grundlagberedningen. Jag skulle därefter vilja säga ett ord till herr Björk, som nämner att kollektivanslutningen är något mycket prak tiskt, ty det är en form för. den fackliga rörelsens 'ekonomiska stöd åt det socialdemokratiska partiet. Ja, det ligger mycket i. det. Men skulle inte det stödet, herr Björk, kunna ordnas på något annat sätt, kanske direkt från den fackliga rörelsen? Men, fortsätter herr Björk, genom denna form, kollektivanslutningen, får ju medlemmarna av den fackliga rörelsen också rättighet att delta i partiets rättigheter. Ja, herr Björk, det får de — ibland med mindre rösträtt än andra.

Det är bara en punkt som jag vill fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på. Den föreliggande motionen innehåller många synpunkter av stort intresse; annat av mer periferiskt.

Ett bifall skulle nämligen kunna innebära att utlandssvenskarnas rösträtt fördröjes. Det ligger hos riksdagen och = konstitutionsutskottet motioner, som tar sikte på ett snabbt beslut. Men skulle man, såsom reservanterna föreslår, överlämna denna motion till grundlagberedningen är jag rädd för att detta ytterligare skulle fördröja ett beslut. Det finns all anledning att se upp i den saken särskilt med tanke på de övriga motionerna om utlandssvenskarnas rösträtt. Det har upplysts att departementet arbetar med frågan. Jag hoppas att man nu arbetar snabbt och att vi skall få möjlighet i år att fatta beslut i riksdagens kamrar inom kortast: möjliga tid:

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt att blanda mig i denna debatt. Det som uppkallar mig är inlägget från min värderade bänkkamrat, herr Björk i Göteborg. Under de diskussioner som har förts om kollektivanslutningen har det från socialdemokratisk sida visats fram en provkarta på olika skäl för att bibehålla denna för socialdemokraterna så matnyttiga inrättning. Man har väl då och då insett att de argument man brukat har varit tämligen svaga, och då har man letat efter nya argument för att ursäkta sig. Till slut har man nu kommit så långt, att herr Björk i argumentnöden griper till ett — det får jag lov att säga — ganska roande argument, nämligen att försvara sig med begreppet »lagtekniska «svårigheter». Det är nästan rörande att se denna utveckling. Då man känner på sig att ens argument är svaga drivs man mer och mer från den svaga underbyggnaden på de sakliga argumenten till detta sista halmstrå, som man hoppas skall utgöra räddningen.

Så till vida har dock herr Björk rätt, att en absolut vattentät lagstiftning, som förhindrar även att partierna i enstaka fall har namn uppförda på personer, som inte alls vill tillhöra partiets krets, kan man inte få. Men man behöver inte gå så långt. Man får alltid göra en avvägning hur starkt samhällsintresset är i ena fallet i förhållande till de ingrepp som tillgodoseendet av detta intresse skulle medföra.

Jag förutsätter då att ett parti svarar uppriktigt, om det tillfrågas om det är riktigt att det tagit emot personer som är anslutna kollektivt. Så pass stor tilltro skall vi väl ha till våra politiska partier, och då behövs ingen granskning av medlemsregistret. Jag har med detta uttalande inte tagit ställning till frågan om man skall förbjuda kollektivanslutning eller inte. Jag tycker att en lagstiftning borde vara rätt onödig. Enligt min mening är det ett självklart demokratiskt krav att man inte skall bli ansluten till ett parti utan att ha avgivit en ansökan härom. Utträdesrätten är ett surrogat och naturligtvis inte alls någon fullgod ersättning för rätten och friheten att bestämma om man vill inträda i partiet eller inte. Så pass mycket har jag sysslat med lagstiftning att jag vågar tycka att herr Björks farhågor är överdrivna vad beträffar möjligheterna att ingripa, om man skulle finna det påkallat.

Herr talman! Till detta utskottsutlåtande har jag fogat en blank reservation. Anledningen är att jag gärna skulle ha sett att utskottet hade tagit steget fullt ut och begärt en utredning också om när de församlingar — stadsfullmäktige, kommunalfullmäktige och landsting — som utgår ur de kommu nala valen skall träda till.

I fråga om de s.k. fakultativa nämnderna, vilkas mandattid kommunerna själva får bestämma, följer man i allmänhet samma mönster som för kommunens styrelse. Detta innebär att valresultatet inte slår igenom i den kommunala förvaltningen över huvud taget förrän mer än 15 månader efter valet. I utskottets recit beskrives utförligt hur det har blivit så. Jag skall inte ta upp kammarens tid med en tillbakablick utan skall nöja mig med att konstatera att det rådde delade uppfattningar i frågan, när den nuvarande kommunallagen antogs vid 1953 års riksdag. Majoriteten ville genom eftersläpningen förebygga en »onödig politisering» av styrelserna. Det är värt att lägga märke till uttrycket, som är häm tat ur konstitutionsutskottets utlåtande nr 22 vid 1953 års riksdag. Man var också rädd för att frågan om styrelsens blivande sammansättning skulle komma att dominera fullmäktigevalet och »därmed skymma blicken för detta vals betydelse för övriga kommunala angelägenheter». Detta var alltså år 1953. Synsättet har ändrats sedan dess, På bordet har vi nu ett utlåtande av ett i huvudsak enigt utskott, som rekommenderar en omprövning av reglerna om mandattiden för kommunernas styrelser. »Det framstår», säger utskottet, »från principiella synpunkter som önskvärt, att styrelsen har såvitt möjligt samma mandatperiod som den beslutande församlingen». I en av de motioner som vi nu behandlar — nr 1:44 av herr Ahlmark m, fl. — föreslås en ändring av mandattiderna också för de kommunala församlingarna. Motionärerna vill att mandatperioden för de valda skall börja kortare tid efter valet än nu. Med undantag för stadsfullmäktige i Stockholm väljs ju dessa församlingar nu för kalenderår. De gamla ledamöterna sitter alltså kvar mer än tre månader efter valet och har under denna tid bland annat att fastställa kommunens budget för det kommande året. Ur demokratisk synpunkt är det naturligtvis inte tillfredsställande att en grupp, som förlorat sin majoritetsställning i valet, genom budgetbeslutet får ett avgörande inflytande på hela den kommunala verksamheten under det följande året. Vi har också sett exempel på hur en sådan grupp i det längsta sökt utnyttja eftersläpningens fördelar och ännu på nyårsaftonen med stöd av sin eftersläpande majoritet drivit igenom beslut i fullmäktige mot de grupper som fått förtroende av väljarnas flertal i valet. Ur demokratisk synpunkt talar allt för att de nyvalda fullmäktigeförsamlingarna och landstingen bör träda till så kort tid efter valet som möjligt. Nu har man sagt i den debatt som förts, att en sådan lösning möter stora praktiska svårigheter. Man förklarar till och med att den av praktiska skäl är helt omöjlig. Gentemot detta kan sägas att en sådan ordning finns och fungerar — till synes väl — i Stockholm, Där träder de nya stadsfullmäktige, som utses vid valet i september, i funktion redan den 15 oktober. Omöjligt är det alltså inte, att lägga mandatperiodens början i närmare anslutning till valet. Samma skäl kan anföras för att den nyvalda riksdagen skall samlas så snart som möjligt efter valet och att inte som nu den gamla uppsättningen riksdagsmän skall sitta kvar under höstsessionen som om ingenting hänt. Jag förutsätter att grunlagberedningen måste ta upp och söka en lösning på denna fråga, om inte i första omgången så i ett senare skede av sitt arbete. Med hänsyn till den sammankoppling som förutses komma att ske mellan riksdagsval och kommunalval, måste grundlagberedningen då också rimligtvis ta ställning till mandattiden för de kommunala församlingarna. Jag anser det därför inte nödvändigt att i detta sammanhang begära någon utredning om mandattiden för de kommunala församlingarna utan finner att man bör koncentrera sig på att få en ändring till stånd beträffande kommunernas styrelser. Jag ansluter mig alltså, herr talman, till utskottets förslag och ber att få yrka bifall till detta.

Herr talman! Det vi nu diskuterar är två problem, men utskottet har bara behandlat ett av dem. Det första gäller kommunernas styrelser. Styrelsens mandatperiod måste sammanfalla med fullmäktiges mandatperiod. Men så är det inte i dag — på massor av platser sitter nu kommunalnämnder och drätselkammare med socialdemokratisk majoritet och skall styra stadsoch kommunalfullmäktige med icke-socialistisk majoritet. Och när valvinden vänder någon gång i framtiden kan ett rakt motsatt läge uppstå. Detta är en orimlig ordning, och det är bra att konstitutionsutskottet här har föreslagit en förändring. Men det andra problemet gäller själva fullmäktigeförsamlingens mandatperiod. Skall det vara så att efter ett kommunalval sitter de gamla fullmäktige kvar i flera månader fram till årsskiftet och då kan fatta beslut om en rad för kommunen viktiga frågor? Är det rimligt att de personer och partier, som fått misstroende av väljarna och kanske inte blivit omvalda, trots det sitter och bestämmer om budgeten för kommunen, om skattesatsen, om viktiga stadsplanefrågor, om kommunala investeringar och inköp, kort sagt om allt det som faller inom den kommunala kompetensen? Vi är ett antal motionärer som liksom herr Tistad besvarar de frågorna med nej. De nya fullmäktige skall träda till så snabbt som möjligt. De gamla fullmäktige skall inte sammanträda efter det väljarna utsett nya förtroendemän. Detta betyder i praktiken att stadsoch kommunalfullmäktige liksom landstingen bör förnyas redan någon månad efter valet, alltså i mitten av oktober. Då bör de sammanträda och välja kommunens styrelse. Ingen kan väl längre säga att ett sådant system inte skulle kunna fungera, att det blir en för snabb avlösning mellan de nya och de gamla fullmäktige. Detta system har nämligen, såsom herr ”Tistad sade, under många år praktiserats i Stockholms stad. Det har fungerat väl där, och jag har svårt att förstå varför eftersläpningen i fullmäktigeförsamlingarna skall vara större i t.ex. Örebro, Göteborg och Sollentuna än den är i Stockholm. Ingen tror väl heller att kommunalpolitikerna ute i landet är mindre skickade att efter ett val genomföra det maktskifte som väljarna kan ha begärt. På senaste tiden har vi sett märkvär diga fall av hur det går när en eftersläpande majoritet, som har fått misstroende av väljarna, försöker utnyttja höstmånaderna för att i strid med de nyvalda trumfa igenom omstridda beslut. När stadsfullmäktige i Jönköping sammanträdde på nyårsaftonen var det knappast för att den dagen kunde anses särskilt lämpad för politiska debatter. Det var för att den avgående socialdemokratiska majoriteten skulle få en sista chans att driva igenom ett beslut, som man visste att majoriteten i de nyvalda fullmäktige bestämt ogillade. När man läser konstitutionsutskottets utlåtande frågar man sig varför utskottet inte med ett enda ord berört denna principfråga. Varför har man diskuerat en rad andra problem men inte sagt någonting om skälen till att man avfört den motion, som jag nu talar om, från det utredningsuppdrag som utskottet vill ge regeringen? Jag hoppas att konstitutionsutskottets ordförande nu vill förklara för kammaren varför man ansett eftersläpningen i kommunernas fullmäktige som så naturlig att man t. o, m, vägrar att med en enda bokstav motivera den.

Herr talman! Det dominerande i de motioner som har väckts är frågan om att få samstämmighet när det gäller mandattiderna mellan fullmäktige och kommunernas nämnder och styrelser. I den frågan är utskottet helt ense och begär att man skall få en utredning. Vad sedan gäller den fråga som herr Ahlmark ställde till mig utgår vi ifrån — som även herr Tistad gjorde — att man i det arbete som pågår inom grundlagberedningen också har att ta ställning till frågan om mandattiderna. Om vi får gemensam valdag — vilket förefaller troligt — blir det ännu mera naturligt tvingande för grundlagberedningen att ta upp frågan. Vad sedan gäller den fråga som herr Ahlmark ställde, om man inte skulle kunna få det som i Stockholm, kommer vi där in på mycket svårlösta problem. Då är frågan om vi skall ha valdagen vid en annan tid på året eller om vi skall förändra budgetåret. Som herr Ahlmark känner till har vi källskatt i detta land. Det är nödvändigt att kommunerna fattar beslut i oktober månad för att det skall komma med i statsverkspropositionen genom vilken utgifterna för kommunerna skall redovisas för riksdagen. Detta problem är betydligt mera omfattande än herr Ahlmark tycks ana. Herr talman!

Herr talman! Det är riktigt att denna fråga rymmer en rad problem, och det är därför vi vill ha en utredning om saken. Då tyckte vi att också detta problem med eftersläpningen skulle ingå i det allmänna utredningsuppdrag som konstitutionsutskottet nu ger regeringen. Nu säger herr Georg Pettersson att det blir så besvärligt med kommunernas budgeter och att det därför knappast är möjligt att införa stockholmssystemet i de andra kommunerna. Han måste ju ändå medge att det går bra i Stockholms stad; man kan där klara av en budget också sedan nya fullmäktige har trätt till. Det är väl ingenting som hindrar kommunerna ute i landet att vara lika duktiga på den punkten. Om någon bestämd svårighet uppreser sig på denna punkt är det ju alldeles klart, herr Pettersson, att det kommer att avslöjas i en utredning, och den kan då lägga fram förslag till hur problemet skall lösas. Det är ändå en mycket viktig fråga som herr Tistad och jag har tagit upp: eftersläpningen i kommunerna när en gammal majoritet kan besluta efter valet i strid med den nyvalda majoriteten. Om detta säger herr Pettersson ingenting. Jag tycker det vore önskvärt om konstitutionsutskottets ordfö rande kunde ge en positiv deklaration om att denna fråga kommer att lösas på det viset att man minskar eftersläpningen ute i kommunerna så mycket som det över huvud taget är praktiskt möjligt.

Herr talman! Det problem som herr Georg Pettersson tog upp går bra att lösa. Man kan mycket väl tänka sig att de nya fullmäktige sammanträder i mitten av oktober. Skulle det bli ett överklagande av valet och regeringsrätten bifaller yrkandet är det möjligt att hålla valet mycket kort tid därefter och låta de nya fullmäktige sammanträda senare. Det är precis på det sättet som stockholmssystemet skulle verka i händelse av ett överklagande av valet i Stockholm. När herr Pettersson säger att vi skall försöka sträva efter att minska eftersläpningen så mycket som möjligt är min fråga till honom: Varför går det att ha en mycket kort tidsperiod mellan valet och tillträdet av de nya stadsfullmäktige i Stockholm men inte i öv: riga delar av landet? Vad är det för speciella förhållanden i huvudstaden som gör att man där kan ha en mindre eftersläpning än i övriga delar av landet?

är det då så farligt att för den sakens skull en fullmäktigförsamling sitter bara under någon enda månad? är det rimligt att av detta enda skäl vid varje val — i varje stad, i varje kommun och i varje landsting — ha en eftersläpning på flera månader?

Herr talman! Jag konstaterar att konstitutionsutskottets ordförande är mera intresserad av att försöka skapa en ny eftersläpning i huvudstaden än att ta bort eftersläpningen i de övriga kommunerna.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 15 har behandlats motionerna I: 213 och II: 273 beträffande ändrad ordning för vissa anslags uppförande i statsbudgeten, och till utlåtandet är fogad en reservation av utskottets högerledamöter. Jag är fullt på det klara med att denna fråga har behandlats vid flera tidigare riksdagar, och med hänsyn till att motionärernas önskemål är utförligt behandlade i de nyssnämnda motionerna skall jag fatta mig kort. Vi kan konstatera att för varje år har mängden av anslag på driftbudgeten ökat, vilket väl i sin tur har gjort det svårare för utskotten att bedöma de olika utgiftbehoven och väga dessa mot varandra. Man ställer sig ibland frågande till om alla de speri ficerade anslagen fyller de mest aktuella behoven. En långt driven specificering innebär därför enligt motionärerna i många fall att tillgodoseendet av dessa behov försvåras. Mot den långt drivna specificeringen av diverse anslag kan också invändas att både Kungl. Maj:t och ämbetsverken bindes i medelsdispositionen på ett sätt som icke är praktiskt eller ändamålsenligt. Man har ett tvång att hålla sig inom de olika detaljposterna. Ett förändrat budgetsystem skulle ge dem både större frihet och större ansvar än de har med nuvarande system. När det gäller omkostnadsanslagen föreligger en särskild situation. Dessa är i regel betecknade som förslagsanslag med uppdelning på delposter, vilket inte alltid överensstämmer med under budgetåret föreliggande verkliga behov. Verk och myndigheter känner sig oförhindrade att använda beviljade anslag under varje delpost även om man i vissa fall kunde sparat in anslaget och i andra fall kunde använt anslaget till aktuellare behov. Vi tror dessutom att en friare anslagsbeteckning skulle medverka till icke oväsentliga besparingar. Inom näringslivet och speciellt inom den större industrien sker budgeteringen numera i stor utsträckning i de former som motionärerna föreslår, och jag har bekräftelse på att detta system verkar smidigare och dessutom har medverkat till avsevärda besparingar och riktigare investeringar. I utlåtandet erinras till sist om att Kungl. Maj:t uppdragit åt statskontoret att verkställa en utredning rörande bokföring, kostnadsredovisning och programbudgetering. Denna utredning beräknas avlåta ett betänkande inom den allra närmaste tiden, och jag kan bara hoppas att de i motionerna framförda synpunkterna har övervägts och vunnit beaktande. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid statsutskottets utlåtande nr 15 fogade reservationen.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Ottosson här påpekade att motioner med i huvudsak samma yrkande som den motion som nu behandlas har varit före i denna kammare en lång följd av år. Sparsamhet och rationalisering är önskvärda även inom statsförvaltningen, därom är väl alla överens. Att såsom i motionen föreslås generellt sänka vissa omkostnadsanslag i budgeten med 10 procent kan visserligen låta bra teoretiskt, men att detta skulle medföra motsvarande besparingar har jag svårt att förstå. Såsom också herr Ottosson anförde här omnämnde statsutskottet redan vid förra årets behandling av en likalydande motion att Kungl. Maj:t uppdragit åt statsutskottet att i samband med riksrevisionsverket verkställa utredning rörande bokföring, kostnadsredovisning och programbudgetering inom statsverksamheten. Utskottet framhöll vidare att de i motionen framförda synpunkterna kunde väntas komma under övervägande i samband med utredningen. Det framgick även av debatten vid förra årets riksdag att man redan prövat en rationellare uppläggning av budgetredovisningen inom ett mindre avsnitt i statsförvaltningen. I det nu föreliggande utskottsutlåtandet nr 15 erinrar utskottet härom och tillägger: »Enligt vad utskottet under hand erfarit avser statskontoret att inom kort avlåta ett betänkande angående programbudgetering.» Herr talman! Att nu genomföra de i motionen föreslagna åtgärderna utan att avvakta utredningens förslag kan inte utskottet biträda.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

Herr talman! Jag ber att få ta kammarens uppmärksamhet i anspråk för en mycket liten men inte oviktig praktisk detalj i det omfattande lagkomplex på sjörättens område som behandlas i första lagutskottets utlåtande nr 3. Det gäller spörsmålet om behörig domstol vid avgivande av sjöförklaring. Sådan förklaring skall i regel äga rum i den hamn där en olyckshändelse — t.ex. en sammanstötning mellan två fartyg — inträffat eller, om händelsen inträffat till sjöss, i den första hamn till vilken fartyget eller befälhavaren därefter anländer. Antalet behöriga domstolar är för närvarande 49, d. v. s. 30 rådhusrätter och 19 häradsrätter. Propositionen innefattar en långt gående begränsning av antalet behöriga domstolar. Emot en begränsning av antalet domstolar är ingenting att invända, men man har nog därvid enligt min mening gått något för långt. Antalet sjöförklaringsdomstolar har inskränkts till sju — säger och skriver sju — d. v. s. för vart och ett av rikets fartygsinspektionsdistrikt, nämligen Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg och Karlstad. Däremot saknas sådana städer som exempelvis Hälsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Norrköping, Gävle och Visby, vilka alla är ganska betydande sjöfartsstäder. Alla dessa städer har också under den senaste femårsperioden haft ett ganska avsevärt antal sjöförklaringar. Där finns i regel också kompetent folk som kan fungera såsom bisittare i rätten. Jag vill särskilt nämna Hälsingborg, som jag bäst känner till.

Detta medför bara onödiga resor och onödiga kostnader, och det rimmar inte så väl med de anspråk på rationalisering som man i övrigt ställer. Första lagutskottet har observerat dessa olägenheter och uttalar också att utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t följer frågan om behovet av ytterligare sjöförklaringsdomstolar. Herr talman! Jag vill starkt understryka vad utskottet i denna del har anfört och uttrycker den förhoppningen att Kungl. Maj:t i samband med det fortsatta lagstiftningsarbetet på sjörättens område, vill föreslå en ökning av antalet sjöförklaringsdomstolar.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

Herr talman! Föreliggande proposition, som första lagutskottet har behandlat, innebär ju förslag till ändring i sjölagen, vilket herr Jacobsson nyss redogjort för. Vi kan i varje fall notera att dessa förslag synes vara väl underbyggda i form av utredningar. Man har även kunnat konstatera att departementet har tagit hänsyn till vad remissinstanserna anfört. De små randanmärkningar som utskottet har gjort i några avsnitt skiljer sig väl i sak inte från propositionens allmänna riktlinjer. Utskottet anser snarare att denna skrivning understryker departementschefens egna intentioner. Vad först gäller själva utredningsförfarandet vid olyckor och haverier inom sjöfarten är att märka att utredningsinstituten, sjöförklaring och sjöförhör, föreslås sammanförda till ett gemensamt sådant med benämningen sjöförklaring. När det sedan blir fråga om den myndighet som skall handha detta utredningsförfarande, har sjölagskommittén diskuterat möjligheten att tillsätta sjöförklaringsnämnder, lämpligen en för vart och ett av landet sju fartygsinspektionsdistrikt. Av olika anledning ar har kommittén emellertid ej stannat för detta förslag utan i stället förordat en nedbantning av antalet behöriga domstolar på så sätt, att de domsagor som inkorporerat rådhusrätter skulle falla bort och att endast rådhusrätterna skulle ha dessa uppgifter. Bland andra remissinstanser yttrade sig domstolskommittén över detta förslag och förordade en ytterligare begränsning av antalet behöriga domstolar på så sätt att en rådhusrätt i varje fartygsinspektionsdistrikt skulle bli forum för sjöförklaring. Beträffande antalet skulle det bli en direkt anknytning till sjölagskommitténs resonemang om särskilda sjöförklaringsnämnder. Departementschefen har följt den mening som redovisas av domstolskommittén, och därav följer alltså att nu endast sju namngivna rådhusrätter, herr Jacobsson nämnde städerna, föreslås bli anförtrodda dessa utredningsuppgifter. Skulle däremot sjöförklaringen leda till att det även blir en domstolssak i egentlig mening föreslås givetvis inte någon begränsning av de nuvarande domstolarnas behörighet. Det är alltså endast när det gäller själva utredningen, förundersökningen om man så vill kalla det, som det blir denna nedskärning av antalet organ. Genom denna nedskärning skulle utredningsmyndigheterna få tillräcklig erfarenhet av sjöförklaringar, och även andra fördelar vinnes. Den statistik som domstolskommittén redovisar ger även sakligt underlag för denna ordning. Av genomsnittligt knappa 200 sjöförklaringar per år faller omkring tre fjärdedelar på rådhusrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö, medan på de övriga nu behöriga domstolarna, hela 46 till antalet, kommer knappa 50 utredningar. Det är givet att det kan bli så som herr Jacobsson redogjorde för. Han nämnde att om en sjöförklaring skall hållas i Hälsingborgs hamn så blir rådhusrätten i Malmö behörig att förrätta denna utredning, medan rådhusrätten i Hälsingborg sedan själv tar upp målet, om det blir rättegång. Detta medför en del resor. Dock är det inte sagt att i det här fallet någon mer än ordföranden i rätten — denne skall nämligen vara lagfaren domare — är bosatt i Malmö. De övriga två, som skall vara kunniga och erfarna i sjöväsendet, utses av rätten bland en förteckning på minst 20 personer, som sjöfartsstyrelsen varje år upprättar för varje sjöfartsinspektionsdistrikt. Det kan mycket väl tänkas att någon av dessa bor i Hälsingborg, och då blir det ingen extra resa för deras vidkommande. För övrigt kan väl de synpunkter som anförs även gälla andra kuststräckor och i större utsträckning. Herr Jacobsson nämnde även andra städer. Det är bara fem till sex mil mellan de båda skånska städerna, medan det blir betydligt längre sträckor efter ostkusten. Vid sjöförklaring i Gävle blir det exempelvis Stockholms rådhusrätt som utreder, och ännu flera mil är det mellan Sundsvall och Luleå. Den nya organisationen torde dock medföra så påtagliga fördelar i andra hänseenden, att de nämnda olägenheterna inte blir av någon betydelse, och som herr Jacobsson nämnde har inte första lagutskottet varit alldeles opåverkat av de av honom anförda synpunkterna. Man har ju skrivit att man förutsätter att Kungl. Maj:t följer frågan om behov av ytterligare sjöförklaringsdomstolar. Utskottet är som sagt enigt i denna fråga, och jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet den 21 och den 22 februari för att deltaga i sammanträde med Nordiska rådets trafikutskott i Oslo. Undertecknad anhåller härmed att på grund av utlandsvistelse få tjänstledighet från riksdagsarbetet under tiden den 7—den 17 mars 1967.

Herr talman! Fru Lilly Ohlsson har frågat mig om tillgången på läkare, kuratorer och annan personal vid våra fångvårdsanstalter är tillräcklig för att ge de intagna hjälp med deras problem. Personalbehovet på de olika fäångvårdsanstalterna varierar med hänsyn till klientelets sammansättning. En sluten anstalt med dess, generellt sett, svårare och mer belastade klientel kräver naturligen mer personal än en öppen anstalt. En anstalt för unga eller för internerade har större behov av tillsynsoch vårdpersonal än en anstalt för normalklientel. Det är svårt att rekrytera kvalificerad behandlingspersonal — läkare, psykologer och socialarbetare — inom kriminalvården liksom inom andra vårdområden i landet. Den personal som finns måste därför utnyttjas på mest effektiva sätt. Det sker genom att i första hand de större anstalterna förses med tillgänglig medicinsk och pedagogisk expertis. Läkarna på de psykiatriska avdelningarna på Långholmen, Härlanda, Malmö och Härnösand tar vid sidan av sina uppgifter inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet även viss befattning med akuta vårdfall på dessa anstalter. För de renodlade vårduppgifterna av psykiatrisk art finns överläkartjänster på Långholmen och Roxtuna samt på Håga sjukhus. En tjänst som överläkare vid Kumlaanstalten har inrättats i dagarna, Till en del tillgodoses det psykiatriska vårdbehovet vid fångvårdsanstalterna genom arvodesavlönade konsulter. Antalet psykologoch assistenttjänster — kuratorer finns inom kriminalvården numera endast på de psykiatriska avdelningarna — har ökat under senare år. I årets statsverksproposition har medel beräknats för åtta nya assistenttjänster på anstalterna. Den fortsatta förstärkningen av fångvårdsanstalternas behandlingspersonal måste ske successivt inom ramen för samhällets totala resurser.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få framföra mitt tack för svaret på min fråga. Denna fråga är föranledd av en artikel i en kvällstidning rörande händelser på en av våra fångvårdsanstalter. Vad som relaterades därifrån rimmar illa med våra allmänt antagna humanitetsprinciper. Man frågade då: Hur är det med personalen, är den tillräcklig och är utbildningen avvägd med hänsyn till det fysiskt och psykiskt skadade klientel som den skall ta hand om? Som justitieministern just nu framhöll 1 sitt svar är det svårt att skaffa läkare, men jag anser att det är mycket glädjande att överläkartjänsten på Kumla nu är tillsatt därför att just den läkartjänsten nämndes i pressen. Likaså är det oerhört glädjande att det finns psykologer som på ett psykologiskt riktigt sätt kan hjälpa internerna till rätta. Vad som också intresserar mig är frågan om tillgången på samtalsterapeuter kommer att bli tillräcklig. Denna försöksverksamhet kommer alldeles säkert att innebära en utomordentligt värdefull utökning av kriminalvården. Enligt mitt sätt att se måste vården inriktas på att motverka och mildra den ångest, misstro, ensamhet och ruelse som den intagne känner över sitt sociala misslyckande, Människor som befinner sig i frihet har möjlighet att vända sig till anhöriga och vänner med sina svårigheter. På anstalten är den intagne isolerad från sin familj. I de fall där internen är gift har familjen mist sin försörjare och mist hans arbetsinkomst. En sådan familj är många gånger hänvisad till socialvården, men det finns också fall då de anhöriga saknar mod att uppsöka socialbyrån. De känner rädsla och skam och de vill liksom inte lägga upp sina trasor till beskådande. Detta känner och vet internen och tillsammans med hans egen belägenhet medför det att problemen tornar upp sig och blir skyhöga. Isoleringsstraffet är också nämnt i pressdiskussionen. Jag är fullt införstådd med att anstalterna måste kunnå vidta åtgärder mot den som bryter mot anstaltsordningen. Man kan ifrågasätta om internen är fysiskt och psykiskt rustad för en sådan längre isolering från gemenskapen. Borde inte isoleringsstraffet utbytas mot någon annan åtgärd? Härmed avser jag metoder som kan bygga upp och som kan innebära bättre anpassningsoch utvecklingsåtgärder för individen. En stor del av internerna inser att de måste anpassa sig för ett liv i frihet. Möjligheten till rehabilitering och utbildning är värdefull, ty under alla förhållanden blir det en svår omställning för internen när han kommer ut från anstalten. Kanske möter han misstro och förakt, och då blir det betydligt lättare att klara sig om han kan sitt yrke. Jag förstår väl det stora ansvar som fångvårdspersonalen har och att klientelet kan vara oerhört svårskött. Man blir glad när man hör att en betydande utökning av personalen har ägt rum och att det kommer att krävas folk med ännu bättre utbildning på detta område. Herr talman! På tal om kravet om ökad utbildning för fångvårdspersonal har någon frågat: Måste man kunna så mycket för att låsa en celldörr? Ja, blir svaret, innanför dörren sitter en människa.

Herr talman! Fru Ohlsson nämnde en personalgrupp som jag inte hade berört i mitt svar, nämligen samtalsterapeuterna. Samtalsterapi pågår sedan några år vid ett flertal anstalter. Personal som är lämpad att leda sådan terapi utbildas för närvarande vid särskilt anordnade kurser, och det är tänkt att gruppsamtal så småningom skall kunna anordnas på flertalet anstalter. Beträffande isoleringsstraffet, som fru Ohlsson särskilt uppehöll sig vid, vill jag påminna om att jag för ungefär en månad sedan tillsatte en utredning som skall totalt och förutsättningslöst granska den s.k. behandlingslagen. Där har tagits upp åtskilliga problem som för närvarande diskuteras vid den allmänna debatten, däribland isoleringsstraffet. Det säges uttryckligen i direktiven att de sakkunniga skall undersöka om man inte kan ersätta denna form av bestraffning med någon lämpligare.

Herr talman! Jag vill återigen tacka herr statsrådet för dessa upplysande och mycket glädjande svar, Jag vill inte tvista om vad som faktiskt göres. Jag är fullt övertygad om att vi har en positiv kriminalvård på väg. Herr talman! Jag är också fullt medveten om att hur stor viljan än är hos personalen så kan man inte rehabilitera alla interner, Jag tror att jag kan sluta med att säga liksom nyss, att innanför dörren sitter en medmänniska.

Herr talman! Herr Arvidson har frågat mig om jag vill medverka till att vapenförordningens bestämmelser utsträcks att omfatta också sådana luftbössor och luftpistoler som är avsedda för målskjutning. Arbete pågår f. n. inom justitiedepartementet med att upprätta en promemoria rörande vissa ändringar i vapenförordningen. I det sammanhanget kommer också frågan om licensplikt för de av herr Arvidson nämnda vapnen att behandlas. Sedan promemorian har färdigställts och remissbehandlats, kommer förslag till de ändrade bestämmelser som behandlingen kan ge anledning till att föreläggas riksdagen så snart arbetsläget tillåter.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få framföra mitt tack för det svar som jag erhållit på min enkla fråga. Jag tyder det såsom positivt. Att dessa farliga luftvapen bör vara licensbelagda är högst aktuellt. Olyckan i Skåne i förra veckan talar sitt tydliga språk. Det är något fel i att vem som helst skall kunna springa omkring med luftgevär och skjuta på folk och djur. Detta illustrerades på ett grymt sätt i TV för en tid sedan när man såg de trevliga ungdomarna som var ute och studerade fågellivet på stranden, Rätt som det var började den ene fäkta med ett luftgevär, och så siktade han på en fågel långt borta och sköt — naturligtvis utan att träffa. Det var väl inte meningen att han skulle träffa. Men det är så typiskt för det hela. Folk tror att de med sitt luftgevär skall få bära sig åt precis hur som helst. Jag skall aldrig glömma när en pojke kom med ett luftgevär i ena handen och en blåmes i den andra. Det gjorde mig så ont. Men nu tror jag i alla fall att det blir någon ordning på detta. Jag är tillfredsställd med svaret, och jag tackar.

Herr talman! Herr Björk har frågat mig om jag anser det önskvärt att de historiestuderande vid universitetsfilialerna erhåller samma möjlighet som studenterna vid de nuvarande universiteten att välja mellan en politisk-historisk och en ekonomisk-historisk studiekurs och vilka åtgärder jag anser möjliga för att här säkerställa likvärdighet. I årets statsverksproposition har jag förutsatt att utbildning i historia skall ges vid samtliga filialer fr.o.m. nästa budgetår. Avsikten är att ämnets inriktning mot historia eller historia efter ekonomisk-historiska linjen skall fastställas av Kungl. Maj:t efter förslag av universitetskanslersämbetet. En uttalad målsättning är att utbildningen vid filialerna blir likvärdig med den vid moderuniversiteten. Men det är självklart att en filialort i varje fall till en början ej kan erbjuda moderuniversitetets alla utbildningsmöjligheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Edenman för hans svar på min fråga. Svaret är positivt i den meningen att ecklesiastikministern klart uttalar att målsättningen är att utbildningen vid filialerna skall bli likvärdig med den vid moderuniversiteten. Men jag skulle vara tacksam för en kompletterande upplysning om varför det är så alldeles självklart att filialorterna inte redan i utgångsläget skulle kunna erbjuda den valmöjlighet som jag har antytt i min fråga. Det har uppgivits för mig att den saken sannolikt skulle kunna ordnas till en obetydlig merkostnad och att svårigheterna till någon del skulle betingas av bristande vilja till samarbete mellan berörda professorer vid moderuniversiteten.
Herr talman! Jag har i mitt förslag — som ju behandlas av riksdagen — gått längre än organisationskommittéerna på de fyra filialorterna och längre än universitetskanslersämbetet när det gäller start från och med kommande höst. Det är självfallet att man också måste i någon mån avvakta antalet studerande, i detta fall inom ämnet historia. Jag har föreslagit att riksdagen skall bevilja medel till fyra universitetslektorat i historia, ett på varje ort. Hur fördelningen skall bli på de olika orterna kan jag för dagen inte säga, men jag är angelägen att stryka under att jag finner det viktigt att fördelningen blir sådan att man inte just inom den ekonomisk-historiska forskningen anser att man är åsidosatt eller under alla förhållanden alltid skall komma sist.

Herr talman! Herr Höäbinette har frågat om jag är beredd att medverka till en förbättrad situation på bostadsmarknaden på de orter där det finns skollokaler som inte är fullt utnyttjade. Staten påverkar fördelningen av landets bostadsbyggande väsentligen genom kvotering av lånemedel inom den ram för statlig bostadslångivning som riksdagen årligen fastställer. Beslut om kvoteringen ankommer på bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna efter samråd med arbetsmarknadsmyndigheterna. Allmänna riktlinjer i fråga om lånemedlens geografiska fördelning har dragits upp av statsmakterna. Dessa riktlinjer innebär i korthet att medlen skall fördelas med beaktande av olikheter i bostadsbyggnadsbehovet, varvid särskild hänsyn skall tas till orter med påtaglig brist på bostäder och till andra orter med ett växande näringsliv. Enligt min mening saknas anledning att ändra dessa riktlinjer.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för svaret. Det är kort — något som väl i och för sig inte är ett fel — men det förefaller mig också relativt onyanserat. Enligt min uppfattning finns påtagliga brister i det system som inrikesministern här säger att man inte har någon anledning att ändra på. Systemet med förhandsbesked från länsbostadsnämnderna till kommunerna om kvottilldelning gör att man låser fast byggandet på ett för tidigt stadium. Ansökningsförfarandet underlättade i varje fall för de mindre orterna planeringen av bostadsbyggandet. Vi kan först slå fast att i de expansiva områdena, t.ex. mälarområdet, ligger de flesta orterna inom räckhåll för arbetstillfällen. Låt mig ge ett exempel på hur denna av inrikesministern godtagna planering kan verka. Det som gör exemplet aktuellt är den ödesdigra skolbranden i Enköping, där flera personer på ett tragiskt vis fick sätta livet till. Inom det aktuella området dirigeras 97 procent av bostadsbyggandet till staden Enköping, under det att kringliggande mycket välbelägna tätorter får 3 procent. Enköping har inte skollokaler av tillfredsställande kvalitet eller antal och än mindre lokaler för fritidsändamål m. m, åt ungdomarna. Tyvärr återspeglas det senare i straffregistret. Som belägg för det första kan jag tala om, att i ett distrikt i staden har 45 klasser 18 olika lokaliteter att undervisas i. Till den typen av tätorter dirigeras bostadsbyggandet under det att välbelägna orter med moderna lokaliteter många gånger har en viss överkapacitet på kommunal service. Dessutom blir följden av denna planering att människor i mycket liten utsträckning har möjlighet att välja sin bostadsmiljö. Herr inrikesministern måste förstå att det inte heller är så lätt att på dessa orter, om man t.ex. får nytillskott av lärare, med den nuvarande dåliga kvoteringen skaffa bostäder så att man kan knyta de krafter man önskar till orterna. Skall man dessutom planera ett flerfamiljshus på en sådan här plats framstår det helt orimligt när förhållandet är sådant att en ganska betydande ort per år kan få två lägenheter att bygga.

Herr talman! Det är möjligt att herr Häbinette har påverkats av branden i Enköping och att hans interpellation tillkommit i anledning av den. Kan man verkligen generalisera på det sättet? Måste man ändå inte fundera över vad som är grunden till vår bosättning, vad det är som avgör boplatserna? Man kan säga att det är tillgången på bostäder. Ja, här och där. Men det avgörande är ändå utkomstmöjligheterna, sysselsättningsmöjligheterna för människorna. Därefter kommer bosättningen, och i anslutning till bosättningen kommer naturligtvis all den service som Om lärarbostäder på landsbygden, m.m. vi måste bygga upp. Till den hör självfallet också skolorna. Om herr Häbinettes fråga hade ställts till ecklesiastikministern hade han visserligen befriat mig från att svara, men han hade kunnat ställa frågan om det inte vore anledning att bygga skolorna i snabbare takt än vad vi hittills lyckats göra. Det hade då funnits anledning att diskutera om vi inte gör det i den omfattning som vi har utrymme för. Det hade varit en mera logisk tankegång att föra resonemanget på det sättet. Herr Häbinette vill — oberoende av var mäninskorna är sysselsatta och var det ur den synpunkten är bekvämt för dem att bo — bygga skolor eller bygga bostäder där det finns ett ledigt skolutrymme för att barnen skall få nära till skolan. Hur det går för dem som arbetar och är beroende av ett relativt kort avstånd till arbetsplatsen skulle inte vara avgörande för bedömningen. Jag tror att herr Häbinette här kommer litet snett i sina funderingar beträffande samhällsplaneringen. Det betyder inte att jag för min del har den uppfattningen att vi måste koncentrera all vår bostadsbebyggelse till tätorterna. Man kan väl ha en spridning av boendet. Det är inte riktigt så illa som herr Häbinette skriver i sin interpellation, att anledningen till att det finns skolbyggnader lediga på landsbygden bl.a. är den, att all byggnation på bostadsområdet koncentreras till städerna. Vi skall strax få en debatt om byggandet i Storstockholm, och det skulle inte förvåna mig om interpellanten då kommer att beskärma sig över att vi bygger så litet bostäder i Storstockholm och att de inte räcker till för alla de människor som flyttar in här och söker en bostad. Men det är inte på det sättet. Självfallet är det ett avvägningsproblem hur mycket av det tillgängliga bostadsutrymmet vi kan placera i tätortsbildningarna och hur mycket som kan gå till den del som betecknas som landsbygdsområden,. Det är i och för sig en svår avvägning, och jag skall inte fördjupa mig mycket i den.

Sedan är det väl självklart att om det i en tätort råder brist på skollokaler och det på någon ort i närheten finns sådana lokaler lediga och undervisningen där är likvärdig, sätter sig skolmyndigheterna inte emot att barnen reser från tätorten ut till ifrågavarande skola. Detta är en praktisk sak som jag tycker att man skall försöka ordna på ett så hyggligt sätt som möjligt. Men det är ju inte det problemet som herr Häbinette har velat ta upp. Herr Häöäbinette vill ha en annan fördelning av bostadsbyggandet, han vill att det skall byggas bostäder där det finns skolutrymmen «lediga. Detta tycks på något sätt vara ett avgörande argument för herr Häbinette i denna debatt. Jag har sagt att det måste vara en felsyn, och jag vidhåller den meningen. Skulle vi lägga upp vår samhällsplanering på det sättet, tror jag att det hela skulle i hög grad gå på sned. I en debatt för något år sedan om bostadsbyggandet och lokaliseringspolitiken gav en riksdagskollega uttryck för den uppfattningen att vi skulle fördela byggkvoten så, att vi först byggde bostäderna, och där man sedan hade bostäder skulle man få lokalisering av industrier. Det är ungefär samma tankegång som den herr Häbinette har. Är det riktigt att bedriva en samhällsplanering efter det mönstret? Jag tror inte det.
Herr talman! Nej, herr inrikesminister, det är inte lämpligt med en sådan planering, och det är inte det jag är ute efter heller. Jag trodde verkligen att herr inrikesministern hade uppfattat något av vad jag sade, men så tycks inte ha varit fallet. Herr inrikesministern försöker ironisera över att det inte finns skollokaler i de här ifrågavarande städerna. Han vänder sig till ecklesiastikministern, som med ett leende på läpparna nickar bifall. är det riktigt rätt gjort av en regering, som är ansvarig för allt vad som händer till följd av bristfälliga skollokaler ute i bygderna. Det var fem människor som omkom i den gamla dåliga skola som fanns i Enköping. Jag skulle vilja uppleva den dag, då ni har byggt bort skolbristen i Enköping. Då kan det vara dags att dra på munnen men inte i detta sammanhang. Vad jag är ute efter är, att när det finns lokaler och när det finns möjligheter att planera och det finns folk som vill bo utanför en stor tätort och som inte drar sig för någon mils resa till arbetet, skall de också ha möjlighet till detta. Men då måste man ha en sådan fördelning av byggnadskvoten att man t.ex. kan bygga ett flerfamiljshus och inte — som fallet är i vissa ganska stora orter i närheten av Enköping — få inskränka sig till att bygga en, två kanske tre lägenheter per år. Det är inte mycket att hushålla med. Samtidigt kan jag tala om att man i en av ifrågavarande kommuner — med en stor nybyggd skola — i medeltal har 19 elever i varje klass. Detta antal skulle kunna spädas på med ytterligare 6 elever — och vad skulle inte det betyda! Men när det inte på något sätt kan ordnas med ett friare bostadsbyggande och ett friare bostadsval, då går det på det här sättet. Jag tycker som sagt att man minst av allt skall ironisera över de förhållanden som nu verkligen råder.

Herr talman! Det är väl möjligt att herr Häbinette kände sig litet besvärad över att jag ville ta upp de reella utgångspunkterna för en samhällsplanering. Jag har inte ironiserat. Sannerligen jag skulle inte vilja ironisera kring ett problem, om det gällde eldsvådan i skolan i Enköping. Det är en alltför allvarlig sak. Vad jag sade var att det hade varit logiskt om herr Huäbinette hade frågat ecklesiastikministern om skolbyggandet och i vilken utsträckning man kan förvänta sig att man får nya skolor som ersättning för de dåliga skolor som finns på många håll. Men jag har också sagt att det är ett avvägningsproblem, dår vi självfallet i regeringen får diskutera hur mycket vi har möjlighet att lägga på bostadsbyggandet, hur mycket vi kan bygga skolor för och en rad andra ting. Att urbaniseringen medför problem är vi väl ändå medvetna om, och det kan naturligtvis med fog sägas att vi kanske inte alltid kunnat fullt ut dra konsekvenserna av urbaniseringsprocessen, att vi inte alltid lyckats tillgodose rimliga serviceanspråk. Det är det som är huvudproblemet. Vad jag vill komma till med mitt resonemang är att man ändå måste ha något slags utgångspunkt för sin bedömning av samhällsplaneringen. Vidare sade jag i slutet av mitt anförande att i den mån vi har lediga skolutrymmen utanför tätortsbildningarna bör vi utnyttja dem. Det är ju en klar anvisning om att man här skall försöka handla så praktiskt som möjligt. Jag tycker inte att det behövt väcka någon irritation hos herr Häbinetite att detta påpekande göres.
Herr talman! Vad jag har nickat bifall till, herr Höbinette, var just det sista påståendet från inrikesministerns sida att det numera förekommer att barn från tätorter, som har sitt skolväsende lokalmässigt svagt utvecklat, får gå i skola i närheten av tätorten. För ovanlighetens skull åker man alltså i fel riktning, som det heter. De skolor som herr Häbinette talar om känner jag väl till. Alla barn i de trakterna får åka 2—2 1/2 mil om de går på högstadiet. Då är det väl inget orimligt i inrikesministersn tanke att man också skulle kunna tänka sig att vissa barn, i detta fall i Enköping, går i de skolor som det här är fråga om, t.ex. i Örsundsbro. Brösttoner är utmärkta ibland, men de skall vara på rätt plats och i rätt fråga, herr Höäbinette!